Herr talman! Jag tackar för svaret. Först och främst kanske vi ska konstatera att Sveriges sjöar och vattendrag är bland de absolut renaste vattnen i världen. Under lång tid har markägare, företag, kommuner och andra jobbat för en bra vattenkvalitet och tagit miljöhänsyn. Det nya vattendirektivet sätter oss i en helt ny situation. Vi ska riva upp tidigare åtgärder som har genomförts för att avvattna vissa områden för att kunna ha odlingslandskap och gå tillbaka till dammar som är byggda på 1700-talet och återställa dem i ursprungsskick. Och vad är ursprungsskick? Här måste vi ha en tydlig signal från regeringen och även från riksdagen om att vi inte kan börja riva upp allt det vi har gjort i landet, utan vi ska vidta åtgärder som är rimliga och kostnadseffektiva. Innan man går vidare med nästa steg i den här processen är det viktigt att studera de stora vattenprojekt man har hållit på med i detta land tidigare. Ett sådant stort projekt har varit Hornborgasjön i Skaraborg, där jag kommer från. Ambitionen var då att höja sjön och att samtidigt få mer djurliv runt omkring. I dag är det många tranor därnere, men det är väldigt många gäss som har tagit över hela sjön. Och nästan varenda ko har försvunnit från betade strandängar, vilket har påverkat fågellivet i övrigt runt omkring. När man gör sådana här förändringar och börjar reglera om vattennivåer och vattendrag måste man vara medveten om att det kan medföra andra väldigt stora förändringar. Återigen vill jag lyfta fram att vattendirektivet kommer att påverka lantbruket. Någon har skrivit att det handlar om ungefär 80 000 hektar, vilket motsvarar bara ett markvärde på 8-15 miljarder kronor som ska plockas bort från markägarna. Det handlar också om att vi plockar bort skörd på 80 000 hektar. Säg 5 ton per år, så handlar det om att det försvinner 400 000 ton mat som är producerad på ett av de kanske mest miljövänliga ställena på jorden. Vi använder väldigt lite kemikalier och gödning i övrigt. Om vi lägger ned 80 000 hektar här i landet, tar bort djuren från våra strandängar och lite annat beroende på ändringarna i vattendirektiven kommer det att innebära att vi flyttar iväg miljöproblemen och kommer att importera mer mat, med tanke på att vi minskar vår egen matproduktion. Det gör att vi kommer att förlora en massa arbetstillfällen i landet som flyttar någon annanstans där man producerar mat under helt andra förhållanden och dessutom kanske mycket mer miljöovänligt än vad vi gör här i landet, vilket innebär att det blir en belastning för klimatutvecklingen i övriga världen. Vi behöver analysera vad vi har gjort tidigare i de här delarna. Det handlar om att göra en utvärdering av Hornborgasjön. Vi har länge krävt att man ska se över detta. Man behöver dra lärdom av detta och ha en dialog med markägare och övriga. Och framför allt: Om det nu visar sig att prislappen kommer att landa på 20 miljarder kronor, hur har man tänkt att fördela kostnaden? Detta måste väl ändå vara samhällets ansvar. Man kan inte belasta de enskilda fastighetsägare och markägare som hamnar i detta läge. Det skulle i så fall vara slutet och döden för många att först lägga ned jordbruksmark och dessutom bekosta nedläggningarna.
Herr talman, miljöministern! Det är oerhört viktigt med vatten och rent vatten. Sverige är ett väldigt gynnat land, ett land rikt på naturresurser, åkrar och skogsmark, och rikt på livgivande nederbörd, vatten, även om vi ibland tycker att det är trist när vi har semester. Men vatten ger liv, och vatten är nödvändigt. Vatten är ett jätteproblem globalt, som miljöministern vet, och Sverige är i ett väldigt bra läge för att utnyttja sina rika naturresurser och ta hjälp av nederbörden. Sverige har en stark miljölagstiftning och kunniga lantbrukare som känner starkt engagemang för djurskydd och miljö och för att lämna bra jordar vidare till nästa generation. Även miljömässigt finns det alltså en medvetenhet, och vi har en stark miljölagstiftning som gör att vi har ett bra utgångsläge. EU:s vattendirektiv tar tag i den här frågan och ska gälla alla EU-länder och flytta fram positionerna. Det är bra. Det ska givetvis implementeras på ett rimligt och sansat sätt. Sverige har här valt ett annat sätt än kanske alla andra EU-länder, nämligen det juridiska, via domstolar i stället för via parlamentariska församlingar. Jag har varit och är tveksam till detta. Det kan vara en risk att besluten blir alltför fyrkantiga och radikala. Ansvaret för det här åvilar på intet sätt miljöministern, utan det ligger tio år tillbaka i tiden och hos andra regeringar som valde den här vägen. Men det är rätt anmärkningsvärt och speciellt att man valde den vägen, och det gör det extra viktigt att, som Sten Bergheden har gjort här, väcka frågan i en interpellation. Det var för att ansluta mig till den som jag gick upp här i talarstolen. Det finns en oro i luften. Tjänstemän sitter och funderar på det här och vill väl och har starka miljöutgångspunkter. Det har kommit radikala förslag - och det backas lite här när det gäller dem - men det finns en uppenbar risk att kostnaderna som kommer att åläggas jordbruket blir betydligt högre i Sverige än i andra länder trots att Sverige redan ligger i täten före snart sagt alla andra länder. Det som jag egentligen ville lyfta fram med det här inlägget är att det absolut sämsta för vattensituationen globalt, i Norden och i Sverige och för miljö, biologisk mångfald och kretslopp i Sverige vore om det redan mycket hårt pressade svenska jordbruket lades ned och att maten som vi äter ersattes av importmat från andra länder med större vattenproblem och som läcker mer och så vidare. Här har vi risken: Skulle, med de allra bästa avsikter, de här domstolarna och vattenförvaltningarna lägga fram förslag som är tuffa och kostar mycket, som Sten Bergheden sa, blir det svårt för det svenska jordbruket. Det är oerhört hårt pressat. Det läggs ju ned. På 20 år har vi tappat en tredjedel av vår animalieproduktion, och den ersätts av en allt mer växande import från länder långt härifrån med en helt annan påverkan på vatten och vad gäller djurskydd. Det man måste se upp med här är att inte med de bästa ambitioner vilja ha det perfekt och ligga långt före andra länder i Sverige om effekterna blir så stora att bönder lägger ned sina jordbruk, marken växer igen, den biologiska mångfalden försämras, kretsloppet försämras och vattenresurserna inte utnyttjas i Sverige utan belastas mycket på andra håll. Det vore det allra värsta för miljön och för vattensituationen i Sverige och globalt. Jag vill alltså skicka med miljöministern en vädjan om att verkligen ta detta i beaktande.

Herr talman! Tack, ministern! Jag vill förtydliga att jag tror att vi har gjort bra grejer här i landet för att rädda en bra vattenkvalitet, men jag tror att vi behöver utvärdera en hel del av de projekt vi har gjort tidigare och verkligen försöka dra lärdom av vad som var målet med de projekten. Uppnådde vi verkligen dem eller genomförde vi dem bara och sedan lämnade dem? Jag tog upp ett sådant exempel, nämligen Hornborgasjön i Skaraborg, där man självklart borde gå till botten och se om vi verkligen uppnådde de effekter som vi förväntade oss av den här vattenförändringen som vi gjorde. Fick vi betande djur, fick vi fler fåglar runt sjön och ökade mångfalden som vi hade hoppats på, eller ska vi dra någon lärdom av det här? Det är viktigt att vi har med oss det när vi sedan säger att vi ska återställa andra delar till ursprungligt skick. När vi vidtar vissa åtgärder kan det faktiskt försämra och förvärra situationen. Jag tror också att det är oerhört viktigt att alla de här förändringarna görs i dialog med markägare, fastighetsägare, kommuner och andra så att man hittar den bästa och mest ekonomiska lösningen och på så sätt kan få en acceptans och förståelse. Sedan tror jag också att det är viktigt att regeringen är tydlig med att detta är en så stor insats att regeringen tar på sig huvuddelen av ansvaret för finansieringen. Jag tror också att det skulle vara en bra måttstock på att om Sverige som land tycker att det här är viktigt är vi också beredda som land att betala för förändringarna för att rädda detta. Men vi måste också ha med oss att när vi gör de här förändringarna kommer enskilda lantbrukare och andra att tvingas att lägga ned sin djurproduktion om de inte redan har gjort det för att de inte har betesmarker kvar. Vi kommer att tappa mångfald på andra delar runt omkring som i dag är betade. Det här måste vi väga, och vi måste ta den striden med EU och övriga så att vi inte bara följer med i detta och tar hem andra förluster till landet i stället. Jordbruksverket har i sitt åtgärdsprogram föreslagit en prövning av regeringen. Jag förstår på ministern att det är den som pågår nu. Om det finns någonting att säga där är det klart att det är värdefullt för dem som är oroliga. Jag tror att det är bra att det sker en politisk prövning av detta på något sätt och att vi har en dialog, så att vi hittar en långsiktig lösning. En sak som komplicerar detta ärende ytterligare är att våra myndigheter här i Sverige inte är riktigt överens om vad som ska och behöver göras och hur man ska lösa detta. Det vittnar väl om att frågan är betydligt större och allvarligare och behöver få ta den tid den tar, så att vi inte förhastar det här utan tar det i rätt ordning. En annan del som vi behöver lyfta fram och som vi är påverkade av indirekt gäller de småskaliga elkraftsbolagen. Man borde väga in den delen innan man börjar stänga ned dessa och tvinga dem till nya avtal, tillstånd och annat. Man borde ta med i prövningen vad vi kan göra för att även de småskaliga kraftverken ska kunna överleva och producera miljövänlig el samt upplevelser och kulturmiljöer runt om på landsbygden. Det här med vattenprojektet, vattendirektivet och alltihop är större än vad det är, och därför tror jag att det är viktigt att det får ta den tid det tar. Jag tror att det är bra om regeringen är tydlig med att den kommer att ta huvudansvaret för finansieringen och därmed lugnar ned en hel del av den oro som finns runt om på landsbygden i dag för vad som ska göras. Det lägger en våt filt över vad man vågar gå vidare med om man nu måste börja ställa om och bygga om sina vattensystem igen.
Herr talman och miljöministern! Jag välkomnar självfallet det som miljöminister Romson uttalade om jordbrukets betydelse i Sverige, om att vi har en bra status och ett bra utgångsläge och om att det som behövs är en ökning - kraftfull, tycker jag - av livsmedelsproduktionen med våra goda naturresurser på ett miljömässigt bra sätt. Jag tycker också att det är bra att vi har ett parlamentariskt livsmedelsstrategiskt arbete för att tillsammans kunna ge jordbruket bättre förutsättningar än i dag. Jordbruket är väldigt hårt konkurrensutsatt med den här friare marknaden. Man får inte betalt för sina mervärden i handen. Detta arbete välkomnar jag, och där är vi helt överens. Likaså är vi överens om att vatten är betydelsefullt och ska skyddas på ett bra sätt och så vidare. Det finns som ministern vet en stor oro inom näringen och hos enskilda lantbrukare för vad förslagen kan komma att betyda för den egna gården. Kanske måste man ta en tredjedel ur produktion och göra dammar? Man blir orolig. Det finns förslag i luften om att rädda Östersjön och minska växtnäringsläckaget genom att allt jordbruk som läcker och har avrinning mot Östersjön skulle bli ekologiskt, trots att det jordbruket läcker lika mycket eller mer. Detta finns inte med hos vattenmyndigheterna utan har mer förts fram på politisk väg än så länge, men sådana förslag oroar också. Det skulle vara ett oerhört radikalt ingrepp om man gick en sådan väg. Jag välkomnar även att miljöministern säger att konsekvensanalyserna från de instanser som börjat jobba med frågorna har varit för dåliga. Jag instämmer helt i det, och det är väldigt glädjande att miljöministern har samma uppfattning som jag. De får göra sin hemläxa och återkomma med konsekvensanalyser som är rimliga och som också jämför med vad som händer i övriga EU-länder.

Herr talman! Jag tackar ministern. Det är också viktigt att lyfta fram den ståndpunkt som Jordbruksverket tar med i sitt senaste remissvar från den 26 juni, där man tydligt trycker på att det är "olyckligt om åtgärdsprogrammet fastställs i sin nuvarande form innan diskussionerna kring livsmedelsproduktion och jordbrukets konkurrenskraft har utmynnat i konkreta mål och strategier". Jag tror att det är rätt viktigt att vi nu är inne i ett läge där vi håller på och jobbar på hur vi ska få ett konkurrenskraftigt lantbruk och kunna öka både matproduktionen och exporten och skapa arbetstillfällen på landsbygden. I det läget är det farligt att gå fram med beslut som direkt skulle skära ned den här delen utan att vi först vet vilka konsekvenser det får. Jag delar Jordbruksverkets bedömning att man borde vänta in de utredningar, kommittéer och annat som jobbar med de här frågorna för att se vad det är för marker vi behöver i framtiden för att kunna producera det vi har förväntat oss och hur vi kan lösa detta på ett vettigt sätt. Det blir väldigt konstigt för lantbruket om man å ena sidan försöker jobba med att stärka konkurrensen men å andra sidan skapar kostnader som gör att du förlorar mark och dessutom ska ta pengar själv för att bygga om och lägga ned den mark som du i framtiden kommer att förlora ännu mer på att inte kunna producera på. I det läget måste man väga detta och bedöma vad som egentligen är rimligt för ett företag och för landsbygden, som vi ändå vill ska blomma upp och skapa jobb och skapa svensk mat. Enligt de flesta bedömare tillhör Sveriges lantbruk världens renaste. Vi producerar väldigt mycket bra mat med liten påverkan av kemikalier. Jag tackar ministern för svaret.